Herr talman! Valberedningen har under fredagen i förra veckan sammanträtt för att bereda utskottsvalen. Trots att vi därvid ajournerade sammanträdet två gånger för att undersöka nya möjligheter att komma ur det dödläge som tidigare uppkommit vid underhandskontakter mellan företrädare för riksdagspartierna, lyckades vi inte nå sådan enighet att vi kan framlägga gemensamma listor. I egenskap av ordförande i valberedningen får jag därför meddela att några gemensamma listor för utskottsvalen inte föreligger.
Då valberedningen inte kunnat enas om gemensamma listor för utskottsvalen skall dessa val ske med slutna sedlar i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § riksdagsordningen. En promemoria om val av utskott med slutna sedlar har utdelats till kammarens ledamöter. Av denna promemoria framgår bl.a. att valsedel skall inneslutas i valkuvert som av ledamoten lämnas till talmannen. Valsedeln skall därvid vara ovikt. Valsedlar och valkuvert har utdelats till kammarens ledamöter.

Herr talman! Utskottens uppgift är enligt riksdagsordningen att bereda de ärenden som skall avgöras av kammaren. Denna beredning måste rimligen innebära att ärendena granskas ur alla synpunkter som har betydelse. För att beredningen skall bli allsidig krävs det uppenbart att alla i riksdagen representerade partier är företrädda i utskotten. Har ett politiskt parti passerat den höga 4-procentsgränsen bör det också ha rätt och skyldighet att delta i utskottens arbete. Detta är den grundläggande ståndpunkt som vänsterpartiet kommunisterna har i denna fråga. Vi anser att alla riksdagspartier bör vara företrädda i samtliga utskott.

——-- Mot angiven bakgrund är det självfallet av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet. Även från allmän synpunkt får det anses mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti helt ställs utanför utskottsarbetet.” Dens.k. arbetsformsutredningen fann det emellertid svårt att finna en helt tillfredsställande metod att säkerställa önskemålet om utskottsrepresentation för samtliga partier som uppnått 4-procentsgränsen. Den lämnade i stället en rekommendation till riksdagens partigrupper av följande innehåll: ”Vid de överläggningar som regelmässigt äger rum mellan partierna om utskottens sammansättning bör eftersträvas proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser i enlighet med partiernas styrkeförhållanden i riksdagen. Utredningen utgår därvid ifrån att även i fortsättningen kommer att tillämpas den ordningen som sedan länge varit bruklig att utskottsvalen företas med gemensamma listor för varje utskott. Vid upprättande av de gemensamma listorna bör sålunda nyss angiven princip vara vägledande. Om inte enighet skulle uppnås beträffande frågan metoden inte erhåller platser i samtliga utskott får det ankomma på Tisdagen den valberedningen att föreslå riksdagen en lösning av den frågan.

Av partigrupperna var det endast moderata samlingspartiet som röstade mot godkännande. Om man följer den av riksdagen med stor majoritet godkända rekommendationen skulle de borgerliga partierna med nuvarande styrkeförhållanden tillsammans erhålla 120 utskottsplatser, socialdemokraterna 106 och vänsterpartiet kommunisterna 14. De borgerliga partierna tänker emellertid lägga beslag på 128 platser och tar — jag skall inte använda ett grövre ord, även om det vore frestande — alltså 8 platser från den andra sidan. Detta motiverar de med att de vill ha majoritet i samtliga utskott. Alla parter räknade väl med att frågan om utskottens sammansättning skulle vara avgjord i och med riksdagens beslut den 18 april. Det fanns en klar rekommendation bakom vilken stod fyra partier — centerpartiet, folkpartiet, socialdemokraterna och vpk. Och det avgörande och nya i beslutet var rekommendationen om proportionell fördelning av totala antalet utskottsplatser. Nu struntar emellertid de borgerliga partierna i rekommendationen och den princip som den stadfäster. De hänvisar till den undantagsbestämmelse som skulle kunna tillämpas ”i vissa fall”. Men det står ingenting i beslutet och det sades ingenting i den föregående kammardebatten om att denna undantagssats skulle få tillämpas på ett sådant sätt, att man bryter mot själva principen. Vad är en princip i så fall värd om det går så lätt att avskaffa den? Sanningen är att de borgerliga partierna helt kallt bryter mot riksdagens beslut. Menar ni verkligen i de borgerliga partierna att ni ger svenska folket ett gott föredöme genom att uppträda på detta sätt gentemot riksdagsbeslut? Moderaterna kan omöjligen försvara sig med att de inte deltagit i beslutet. Riksdagsbeslut gäller som bekant även för dem som är motståndare till dem. Ingen har f. ö. kunnat undgå att höra hur varmt moderata samlingspartiets ordförande de senaste dagarna talat för proportionell representation i regeringen för de deltagande partierna. Bör inte samma regel gälla för utskotten? Vänsterpartiet kommunisterna har flera gånger accepterat kompromisser och halvhjärtade förslag i väntan på en lösning av utskottsfrågan. Även denna gång har vi varit beredda till kompromisser för att underlätta kammarens arbete. För att i detta syfte komma fram till en lösning krävs det dock deltagande av samtliga partier. Vi beklagar att man inte har kunnat komma fram på denna väg. || Jag vill erinra om att partiernas styrkeförhållanden i kammaren är sådana, att om partierna hade gått fram var för sig i det stundande utskottsvalet, skulle vpk av egen kraft ha erövrat plats i varje utskott. Det är endast på grund 61 av att de borgerliga partierna går i kartell som de kan erövra dessa platser. De ges nu framför allt till folkpartiet, som får en stark överrepresentation i utskotten. Herr talman! Alla beklagar att vpk inte får sina utskottsplatser, men ingen vill göra något åt det. I det läge som uppstått till följd av partiers missbruk av makten och brott mot fattade beslut lägger vpk fram listor med egna kandidater till 14 av riksdagens utskott. Vi följer alltså strikt rekommendationen från i våras. Vi hoppas att det bland kammarens ledamöter skall finnas demokrater, som anser att riksdagsbeslut skall följas och att alla riksdagspartier skall beredas likvärdiga möjligheter att delta i riksdagens arbete. Herr talman! Jag vill för val till konstitutionsutskottet nominera Nils Berndtson.

Herr talman! I samband med övergången till enkammarriksdag ändrades också mandatberäkningarna. De blev då rent proportionella. Vid val inom riksdagen tillämpas dock de gamla fördelningsmetoderna, som innebär en spärr för mindre partigrupper. Det gäller val till utskott m.m. Alltsedan 1971 års riksdag har den socialdemokratiska riksdagsgruppen verkat för att den proportionella metoden också skall tillämpas vid val inom riksdagen. Detta skedde i princip genom majoritetsbeslut åren 1970-1973. Till följd av att de borgerliga partierna helt avstod från att begära votering om utskottsplatserna undveks också eljest nödvändig lottning åren 1973-1976. I samband med majoritetsskiftet i riksdagen 1976 krävde de borgerliga partierna majoritet i alla utskott, dvs. en återgång till ordningen före 1971. Under de gångna tre åren har olägenheten med att ha en hel riksdagsgrupp — vpk — utanför utskottsarbetet diskuterats flera gånger, men ingen enighet har kunnat skapas mellan partierna. På förslag av en av konstitutionsutskottet tillsatt kommitté beslutade dock riksdagen i våras med en väldig majoritet att rekommendera att de 240 utskottsmandaten skulle fördelas proportionellt mellan de olika partierna. Moderata samlingspartiet röstade emot. När vi nu i höst skulle fördela utskottsplatserna tog vi därför för givet att mandaten skulle fördelas på de olika partierna i förhållande till de olika riksdagsgruppernas storlek. Till vår stora förvåning måste vi dock konstatera att mittenpartierna nu inte längre godtar vårens rekommendation. Vid en strikt proportionell fördelning av utskottsmandaten skulle de borgerliga partierna tillsammans få 120 mandat, socialdemokraterna 106 och vpk 14, men med den metod som man nu vill tillämpa får de borgerliga 128 mandat och socialdemokraterna 112, medan vpk blir helt utan mandat. Vi socialdemokrater har då erbjudit vpk de sex extra mandat som vi skulle få genom valmetoden, men vpk vill inte acceptera detta när vpk inte får de 14 som vpk egentligen är berättigat till — en i och för sig logisk ståndpunkt. De konstitutionellt ytterst tvivelaktiga lösningar de borgerliga har föreslagit för att delvis lösa problemet kan vi socialdemokrater inte godta. Herr talman! Arbetarepartiet-socialdemokraterna har i det val som nu förestår presenterat en valsedel som upptar följande namn:

Herr talman! För moderata samlingspartiets del har jag att anmäla, att vi i de kommande utskottsvalen kommer att stödja den lista som bär beteckningen De tre samverkande partierna. Jag föreslår därför till ledamöter i konstitutionsutskottet: Det har gjorts gällande att vi vid dessa val skulle befinna oss i en unik och av lagstiftarna inte förutsedd situation. Från moderat håll har vi redan då den s.k. rekommendationen på grundval av arbetsformsutredningens slutrapport behandlades förra riksmötet avvisat detta påstående, och vi har också utförligt motiverat varför vi inte kunde ansluta oss till rekommendationen om förfarandet vid utskottsval. Jag skall inte nu upprepa allt detta. Men jag kan inte här underlåta att citera grundlagberedningens motivering för sitt ställningstagande i den aktuella frågan — inte minst därför att citatet visar vilken grundlighet frågan tidigare penetrerats med och styrkan i det stöd vi har för vår uppfattning. Grundlagberedningen säger sig ingående ha övervägt huruvida reglerna för mandatfördelningen vid proportionella val — särskilt med avseende på utskottsval — bör förändras. Utredningen fortsätter på följande sätt: ”Fastän nuvarande ordning lämnar ett par önskemål obeaktade, har beredningen likväl stannat för att inte föreslå någon ändring. Beredningen har fäst avgörande vikt vid att de politiskt relevanta styrkeförhållandena i kammaren så nära som möjligt kommer att avspeglas i varje utskott och annat organ.

Det är ingen bra ordning. Vi har därför varit beredda att medverka i en kompromiss, som skulle ge vänsterpartiet kommunisterna representation i vissa utskott, trots att man kan förutse att utskottsarbetet genom den ifrågasatta ökningen av ledamotstalet skulle tyngas. Å andra sidan skulle en lättnad uppkomma i riksdagsarbetet. Förslaget har emellertid avvisats och har därmed fallit. Enligt vår uppfattning förhåller det sig så att just det val som vi nu skall gå till — där en förändring av mandatperioderna i utskotten från ett till tre år redan tidigare har beslutats — är ett skolexempel på hur frågor av detta slag skall handläggas. Konstitutionsmässigt har denna förändring skett i form av en ändring av riksdagsordningen och av tilläggsbestämmelserna. Det är också i den ordningen som enligt moderata samlingspartiets uppfattning förändringar av mera permanenta regler för utskottsrepresentationen bör företagas, om nu sådana ändringar anses önskvärda efter det att man har övervägt olägenheter och fördelar som är förenade med dem.

Herr talman! Centern anser att det är mycket beklagligt att partierna inte har kunnat enas om sammansättningen av riksdagens utskott. Enligt centerns mening är det naturligt att majoriteten i kammaren slår igenom i alla utskott. Vi anser likaså att ett parti av vänsterpartiet kommunisternas storlek bör ha utskottsrepresentation. Vpk brukar ju räknas in i socialdemokraternas regeringsunderlag, varför man i det uppkomna läget borde ha sett på saken på samma sätt för att garantera vpk utskottsplatser. Centern beklagar därför att de förslag till kompromisser för att lösa frågan vilka har lagts fram har tillbakavisats. Det är nu centerns förhoppning att sedan utskottsvalen kommer att vara avklarade arbetet i utskotten skall kunna bedrivas i en konstruktiv anda. Centerpartiets representanter här i kammaren kommer att stödja listan för De tre samverkande partierna.

Herr talman! Folkpartiet har menat att det är angeläget både att se till att den majoritet som finns i kammaren slår igenom i alla utskott och att se till att vpk är representerat i utskott. Det naturligaste sättet att uppnå detta är att socialdemokraterna och vpk delar på de platser som tillfaller minoriteten, om man tillämpar riksdagsordningens valregler. Arbetsformsutredningen presenterade i våras en annan metod, som kan användas vid ett klarare valutslag eller då något entydigt majoritetsblock inte förefinns. Vi förutsåg i utredningen emellertid att ett läge som det vi nu har skulle kunna uppstå och konstaterade därför, att metoden skulle kunna modifieras för att åstadkomma likartade majoritetsförhållanden i samtliga utskott. Det är denna skrivning, som socialdemokraterna, centern och folkpartiet anslutit sig till, vi nu åberopar när vi menar, att den metod riksdagsordningen anger — proportionella val utskott för utskott — skall ligga till grund för fördelningen av platserna. Principen att majoriteten i kammaren skall ha majoritet i alla utskott har alltid tillämpats, även vid det tillfälle då votering senast ägde rum angående utskottsval, nämligen 1971. Vi beklagar från folkpartiets håll att enighet inte kunnat uppnås mellan partierna om sammansättningen av riksdagens utskott. Orsaken är att den socialdemokratiska riksdagsgruppen har avvisat ett kompromissförslag, som de fyra andra partierna kunde biträda. Vpk framförde ett förslag under förhandlingarna om ökning av totalantalet ledamöter i fyra utskott men har sedan — trots att de icke-socialistiska partierna gått med på förslaget och alltså garanterat en majoritet för det — höjt sina anspråk. För riksdagsarbetet är det starkt otillfredsställande att en partigrupp av vpk:s storlek inte har utskottsplatser. Det är vår förhoppning att den olyckliga låsning som nu har uppstått snarast möjligt skall ersättas av en vilja till konstruktiva förhandlingar. Vi hoppas att talmanskonferensen kan finna ett forum för sådana förhandlingar. I det läge som nu råder kan vi på folkpartiets håll inte göra annat än att tillämpa den metod som riksdagsordningen i demokratisk anda anger och tillsammans med de båda andra icke-socialistiska partierna rösta för att den majoritet som finns här i kammaren skall avspeglas i utskotten. Men vi beklagar djupt att den lösning som fyra partier var överens om nu inte går att genomföra. Den lösningen hade inneburit både en rimlig vpk-representation och en icke-socialistisk majoritet i alla utskott.

Herr talman! För Vänsterpartiet kommunisterna vill jag föreslå Carl Henrik Hermansson som ledamot i finansutskottet.
Herr ålderspresident! Jag föreslår att Karl Erik Eriksson utses till tredje vice talman.

Herr talman! Utgången av de genomförda valen av ledamöter till konstitutionsutskottet och finansutskottet visar att det för övriga val inte är nödvändigt med slutna sedlar. Jag får därför hemställa att sammanträdet ajourneras för att ge valberedningen tillfälle att sammanträda och göra en förnyad beredning till övriga val. Jag får också kalla valberedningen till omedelbart sammanträde i talmanskonferensens rum.

Herr talman! Vi har nu genomfört två omröstningar om fördelningen av utskottsplatserna. Båda dessa omröstningar visar att de borgerliga partierna i kraft av en enda rösts majoritet i riksdagen är beredda att sätta sig över sina tidigare proklamationer om en rättvis mandatfördelning och om proportionella val. De visar också att de i valet försvagade mittenpartierna nu saknar vilja och förmåga att spjärna emot de alltmer aggressiva högerkrafterna och att de är beredda att som i det här fallet tillsammans med moderaterna sätta sig över enligt vår mening grundläggande demokratiska principer. Det får räcka med de exempel på detta som visats genom de två omröstningar som företagits. Jag föreslår därför, herr talman, att vi nu avstår från vidare voteringar om utskottsplatserna och i stället beslutar om ajournering för att ge valberedningen möjlighet att komma fram till ett förslag om gemensamma listor för de återstående utskottsvalen.

Sedan statsministern Ola Ullsten den 20 september 1979 begärt att bli entledigad från sin befattning har dåvarande talmannen Henry Allard samma dag beviljat honom och övriga statsråd entledigande. Enligt regeringsformen ankommer det på mig att för riksdagens godkännande avgiva förslag om ny statsminister. Efter samråd med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen och överläggning med vice talmännen får jag härmed föreslå riksdagen att till ny statsminister utse Thorbjörn Fälldin, som avser att bilda en regering i vilken kommer att ingå företrädare för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet.

Herr talman! Vid det sammanträde som valberedningen hållit under kammarens ajournering har valberedningen beslutat godkänna gemensamma listor för de återstående valen av ledamöter och suppleanter i utskotten. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Den rekommendation från arbetsformsutredningen och talmanskonferensen som riksdagen i april anslöt sig till är enligt vår mening mycket förpliktande. Där sägs också uttryckligen att principen om proportionell fördelning av utskottsplatserna skall vara vägledande vid uppgörande av gemensamma listor. Ingen kan emellertid påstå att de gemensamma listor som nu framläggs av valberedningen bygger på principen om proportionell fördelning. Som vpk:s företrädare i valberedningen har jag därför anmält att jag icke kan ställa mig bakom dessa listor. Det är ju, herr talman, märkligt att samma princip, som kl. 13 var så viktig, kl. 16 av samtliga övriga partier betraktas som inte längre gällande. På vpk-gruppens vägnar vill jag förklara att vi icke vidare deltar i detta utskottsval. Vi vill inte delta i detta uppenbara brott mot av riksdagen fattade principbeslut.

Herr talman! Inför omröstningen vill jag hänvisa till vad den socialdemokratiske gruppledaren anförde vid samma tillfälle efter 1976 års val. Han hänvisade då till förarbetena till den nya grundlagen i propositionen 1973:90.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 Vi betraktar den kommande föreslagna regeringen som i stort sett en högerregering. Jag föreslår också att rösträkning sker.

Såsom tidigare meddelats kommer morgondagens sammanträde att ta sin början kl. 09.00. Därvid anmäler statsministern för riksdagen de statsråd som utsetts. Måndagen den 15 oktober kl. 14.00 anordnas ett bordläggningsplenum. Därvid anmäles bl.a. vilka ersättare som kallats att träda i stället för resp. riksdagsledamöter under tid de är statsråd. I enlighet med den ursprungliga tidsplanen sker val av utrikesnämnd m.fl. organ vid det sammanträde som tar sin början tisdagen den 16 oktober kl. 15.00. Några frågeeller interpellationssvar torde inte komma att lämnas